Fru talman! Kerstin Lundgren har frågat mig om det är min och regeringens politiska vilja att Sverige ska skära ned på stödet till utveckling av parlamentarisk demokrati i Afrika och helt avsluta sitt mångåriga samarbete med organisationen Awepa International. Kerstin Lundgren har även frågat mig om regeringen avser att minska stödet för att utveckla den parlamentariska demokratin på regional nivå i den nya samarbetsstrategin. Demokrati och mänskliga rättigheter är högt prioriterat inom det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige är en av världens största givare inom demokratibistånd och har sedan många år ett omfattande stöd till organisationer som verkar för stärkt demokrati i Afrika. Regeringens målsättning är att besluta om en ny regional strategi för utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara för perioden 2016-2020 före utgången av detta år. Den 24 september 2015 uppdrog därför regeringen åt Sida och Folke Bernadotteakademin att inkomma med underlag till en ny strategi för Sveriges bistånd till stöd för regionalt utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara. I anvisningarna till dessa myndigheter lyfts särskilt frågor om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter fram eftersom vi ser fortsatta utmaningar inom dessa områden. Andra samarbetsområden berör frågor om mänsklig säkerhet, frihet från våld, ekonomisk integration, hållbart nyttjande av gemensamma naturresurser samt regional motståndskraft. Myndigheten Sida har till uppgift att genomföra de av regeringen beslutade strategierna för utvecklingssamarbete och föra dialog, identifiera, besluta om och följa upp effektiva insatser som kan bidra till att strategins mål uppfylls. Den svenska förvaltningsmodellen medför en hög grad av delegerat ansvar från regeringen till myndigheterna. Myndigheterna genomför sin verksamhet inom ramen för den styrning som ges i lag och förordning, myndighetsinstruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Myndigheternas fristående ställning och långtgående befogenheter att besluta om hur de egna uppgifterna ska lösas är en viktig komponent i den svenska förvaltningen. Regeringen har därför ingen ambition att detaljstyra vilka insatser eller samarbetspartner myndigheten Sida väljer. Men jag är informerad om att Sida för en dialog med Awepa, bland annat om hur finansiellt stöd skulle kunna säkras exempelvis via EU:s panafrikanska program. Jag vill också vara tydlig med att regeringen inte har fattat något beslut om att prioritera ned den här typen av stöd. De svenska insatserna till stöd för parlamentarisk demokrati i Afrika går inte enbart genom Awepa och utgår inte bara från insatser i den regionala samarbetsstrategin. Exempelvis genom PAO-strategin, partianknutna organisationers demokratistöd, får fyra svenska partianknutna organisationer, bland dem Centerpartiets Internationella stiftelse, stöd till ett program för unga afrikanska politiker. Inom den tematiska strategin för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 2014-2017 ges dessutom globala stöd som riktar sig just till den parlamentariska aspekten av demokrati.
Fru talman! Tack, biståndsministern, för svaret på mina frågor! Jag konstaterar att bilden är att en utvärdering har gjorts av det samarbete som har ägt rum. Utvärderingen kom 2015. Den visar på gott utfall. På grund av flyktingavräkningar har man värderat att här inte finns möjlighet att stötta parlament och parlamentariker eftersom det inte är prioriterat. Regeringen har i sin beredning av ny strategi uppenbarligen inte prioriterat själva kärnan i parlamenten, nämligen parlamentarikerna. Utgångspunkten är naturligtvis att se hur vi får stabilitet, hur parlamenten skapas som en konfliktlösande arena. Det bygger på att parlamentarikerna har makt och möjligheter att fungera som konfliktlösare. Biståndsministern jobbar ofta med konfliktfrågor, och hon borde uppmärksamma värdet av att säkra parlamentens roll. Tyvärr verkar det som att regeringens arbete med att stärka governance, att jobba konfliktförebyggande, för demokrati, handlar mer om att stötta regeringar och bygga institutioner än att stötta parlamenten som parlament. En av de signaler som jag har fått, fru talman, är att parlamenten inte är identifierade som en strategisk punkt i den nya strategin. Det är också en av bilderna som har givits till skälet till att man från svensk sida vill avsluta ett 30-årigt samarbete med Awepa och Awepa International. Det kan inte tolkas på annat sätt än att parlamenten inte bedöms vara fokusområden. Det beklagar jag. Jag har också hört att man tycker att parlamenten är besvärliga eftersom parlamentarikerna byts ut. De kommer och går. Det har jag sett i en del av den kommunikation jag själv har haft. Det är naturligtvis en del av utmaningen, men det är också en del av demokratin. Fru talman! Både det ena och det andra partiet ger stöd för att bygga partier som skapar möjligheter för människor att ta på sig uppdrag i parlament och därmed vara folkets röst in i problemlösande uppdrag. De är viktiga. Men om parlamenten är tandlösa och inte kan arbeta blir förutsättningarna svåra. I många afrikanska länder är utmaningen att regeringsmakten är stark. Regeringsmakten har ett stort övertag i förhållande till parlamenten. Det blir ingen balans, och parlamenten blir inte konfliktlösare. Därför är det viktigt att fortsätta att arbeta parlament till parlament och parlamentariker till parlamentariker. Awepa är just en organisation som arbetar parlamentariker till parlamentariker. Det är beklagligt att Sverige hänvisar till samtal med EU:s panafrikanska program eller hänvisar till globala stöd - UNDP, utgår jag från - för att vara med och stötta men inte stöttar det långvariga 30-åriga samarbetet med Awepa International.
Fru talman! Jag förstår att Kerstin Lundgren har ett engagemang i Awepa eftersom hon också sitter i styrelsen. Men som jag förklarade går regeringen inte in i detalj och berättar för Sida eller för Folke Bernadotte-stiftelsen exakt vilka samarbetspartner man ska fokusera på. Jag kan bara konstatera att i fråga om den nuvarande strategin är ett av de absolut prioriterade områdena som beslutades av den tidigare regeringen att främja demokratisk utveckling främst genom antikorruption. Sida har tolkat det så att just det stödet inte främst är fråga om att främja antikorruption. Regeringen kommer att lägga fram en ny regional samarbetsstrategi där vi kommer att prioritera mänskliga rättigheter och demokrati. Så har det inte varit tidigare. Jag vill understryka att det inte bara är genom den regionala strategin som vårt demokratistöd går. Jag vill kraftigt motsäga insinuationen att den här regeringen stärker bara regeringar och institutioner. Den största andelen av Sidas verksamhet går till demokratibistånd. Det är 5,8 miljarder. Än så länge går en oerhört liten del till att stärka institutioner. Det finns också andra strategier. Till exempel PAO-strategin går till ett program för unga afrikanska politiker, Programme for Young Politicians in Africa. Det är Centern som är initiativtagare. Inom den tematiska strategin för mänskliga rättigheter ges globala stöd till exempelvis the Inter-Parliamentary Union och Parliamentarians for Global Action, som har programaktiviteter i Afrika. När det gäller det specifika fallet med Awepa har man varit beroende av stöd från Sverige. Vad jag är informerad om har Sida haft en dialog med Awepa och sett till så att stödet kan utfasas och användas så smidigt som möjligt för programverksamhet eller för basbudgetstöd under övergångsperioden för att kunna gå över till andra givare. På så sätt orsakas minimal skada på Awepas organisation och arbete. Awepa ska ges tid att söka nya givare. Jag ser ett stort värde i de panafrikanska initiativen för parlamentariker. Panafrikanska parlamentet kommer på förslag av Afrikanska unionen att få viss lagstiftningskompetens. Det är absolut ett steg i rätt riktning. Jag som gammal EU-parlamentariker har suttit i EU-parlamentets parlamentariska församling som är knuten till Panafrikanska parlamentet, och jag har god insikt i det. Men det betyder inte att jag kan gå till vår myndighet och säga exakt vilka organisationer som den ska medverka till. Men i den nya strategin för regionalt samarbete lyfter vi upp demokratistödet som en av de viktigare frågorna i strategin.
Fru talman! Awepa är i det här fallet ett exempel. Det som är viktigt är att regeringar har styrt under 30 år, och därmed också tyckt att det har varit värdefullt med ett samarbete med Awepa International. Det har varit fråga om att bygga nätverk parlamentariker till parlamentariker och därmed stärka parlamentarikerna och parlamentens roll. Vi talar här om demokratistöd. Jag håller med om att det finns många andra delar. Det som ofta glöms bort är just parlamentens viktiga roll som konfliktlösare. Väl fungerande parlament är oerhört viktiga för att kunna möta olika grupper i samhället och olika gruppers intressen och vara en del i en process. Därför är det oerhört viktigt att demokratistödet inte glöms bort. När man i en strategi pratar om att värna demokrati, politiska partier, civilsamhället, good governance, bra samhällsstyrning och ett fristående rättsväsen får man inte glömma bort parlamenten. Parlamenten har en central roll. Det är bra när Panafrikanska parlamentet får en lagstiftande beslutsmakt. Det har i dag Ealas parlament. Det är naturligtvis en viktig föregångare. Där har Sverige varit med och stöttat. Det är ett stöd som nu upphör. Signaler sänds ut att vi från svensk sida inte längre prioriterar den typen av stöd. UNDP är en av aktörerna. Det är naturligtvis intressant, fru talman, att Sverige som har haft ett långt samarbete och byggt upp parlamentariker-till-parlamentariker-stödet i det här fallet väljer att avsluta - eller fasa ut, som ministern uttryckte det. Jag hade hoppats att ministern skulle säga att detta var en tillfällig situation på grund av flyktingåtaganden och de kostnader som följer av detta men att vi har ambitionen att brygga över och komma tillbaka. Det är naturligtvis en viktig signal också till de myndigheter som lyssnar på, hör, läser och tolkar de signaler som regeringen sänder ut och de direktiv som finns i den kommande strategin. Om regeringen skulle säga att detta var en tillfällig situation men att ambitionen finns att vi ska komma tillbaka och att vi ska finnas med och stötta - vi pekar inte ut den ena eller den andra - parlament och parlamentariker-till-parlamentariker-samarbete, är det naturligtvis en signal som tolkas på annat sätt än jag har uppfattat att man har tolkat regeringens nuvarande signaler. Man har nämligen tolkat det som att det inte är en intressant eller strategisk utgångspunkt för det samarbete som ska vara. Så har jag uppfattat att andra har tolkat regeringens ställningstaganden. Där önskar jag att ministern skulle kunna vara tydlig och markera att detta är ett tillfälligt steg men att vi har ambitionen att finnas med och att jobba parlament till parlament. De är viktiga för demokratin att stärka och därmed också för att förebygga konflikter i Afrika.
Fru talman! Det är riktigt att vi på grund av kostnaderna för att ta emot flyktingar i Sverige nu ändå har lyckats begränsa avräkningarna till högst 30 procent av biståndet. Det har lett till att vi har fått prioritera hårdare inom biståndet detta år. Det har fallit tillbaka bland annat på denna strategi, där den tidigare regeringen klart har uttryckt att man vill främja demokratisk utveckling främst genom antikorruption. Vi har som sagt gett i uppdrag till Sida och Folke Bernadotteakademin att ta fram en ny strategi där det i instruktionerna talas om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Kerstin Lundgren vill att jag ska uttala stöd för parlamentariker. Självklart är det viktigt och helt nödvändigt för demokratisk utveckling och ansvarsutkrävande att man har denna balans mellan regering och ett fungerande parlament. Självklart är det också oerhört viktigt med regionalt samarbete i Afrika. Jag tror personligen att det är en viktig framkomlig väg. Men man är ännu i ett tidigt stadium, och det är klart att man behöver stöd för denna typ av aktiviteter. Där är vi alltså helt överens. Däremot vet Kerstin Lundgren att regeringen inte ska och inte kan gå in och peka på enskilda förmånstagare i fråga om de strategier som vi uppdrar till våra myndigheter att genomföra, följa upp och kontrollera på det lämpligaste sättet när det gäller hur effektivt stödet har varit och hur mycket det uppfyller de mål som regeringen har satt upp för de olika strategierna. Jag vill återigen poängtera att mänskliga rättigheter och demokrati är den enskilt största sektorn inom Sidas bistånd - 5,8 miljarder. Vi är alltså världens största givare av demokratibistånd. Det är ingenting som vi nedprioriterar. Tidigare här i kammaren har det ställts frågor om den strategi som handlar om mänskliga rättigheter och demokrati och om anslaget har minskat i nominella termer. Men jag har förklarat att vissa anslagsposter har förts över till andra. Exempelvis har valobservatörsfunktionen förts över till Folke Bernadotteakademin, och finansieringen av kontoret för mänskliga rättigheter i Genève har förts över till UD:s anslagspost för multilaterala organisationer. Vi har alltså inte på något sätt minskat på detta. I den mån vi har minskat har vi inte minskat mer än vad vi har gjort på andra anslagsposter. Jag kan bara instämma i Kerstin Lundgrens stöd för parlamentarikers viktiga funktion för demokrati och för ansvarsutkrävande och kan också instämma i att regionala samarbeten är oerhört viktiga. Jag önskar verkligen det panafrikanska parlamentet och Ecowas motsvarighet all framgång. Jag vet själv, med min erfarenhet från EU-parlamentet, hur viktiga dessa regionala parlament kan vara som mer fristående röster och mindre styrda av sina egna enskilda regeringar för ansvarsutkrävande. Inte minst när det gäller mänskliga rättigheter och antikorruption tror jag att de kan ha en oerhört viktig roll, vilket Afrikanska unionen har i Afrika i dag just när det gäller det.
Fru talman! Det är bra att ministern är tydlig med vikten av parlamentens roll. Det är svårt att styra sina myndigheter. Men om man beskriver demokrati och mänskliga rättigheter med bara dessa ord och inte exemplifierar genom att till exempel lyfta fram och stärka parlamenten som fristående aktörer och som en del i konfliktförebyggande och så vidare riskerar man att de tappas bort därför att det finns många andra starka intressenter. En av de signaler som vi ofta får - det utgår jag från att ministern också har mött under sin tid i Europaparlamentet - i kontakter med andra parlamentariker är just att de känner att de inte har möjligheter att granska och att de inte vet - inte heller i fråga om biståndet - och inte har förmåga att kontrollera vart pengarna går. En av de viktiga delarna för oss när vi ska bygga demokrati är naturligtvis att vi bygger den med civilsamhället, med partier, med parlament och med de institutioner som behövs. Fru talman! Jag hörde att ministern markerade att UD har tagit över Genèvekontoret som en del i en multilateral organisation. Så kan man göra även på andra områden om Utrikesdepartementet och biståndsministern bedömer att man ska göra det. Det finns andra multilaterala organisationer som inte är knutna till FN. Ministern har naturligtvis möjlighet att också här pröva och se förutsättningarna för att fortsättningsvis kunna vara med och stötta multilaterala organisationer som jobbar med parlament för att också där stärka parlamentens förutsättningar att arbeta. Jag har förståelse för de svårigheter som har funnits när det gäller att kunna prioritera i och med den neddragning som har gjorts i år. Men jag hoppas att det är en övergångsfas och inte en slutfas.
Fru talman! Jag uppskattar verkligen Kerstin Lundgrens engagemang för parlamentarikernas roll, för parlamentens roll och inte minst för de regionala och internationella parlamentens roll i världen. Jag tror att det är en mycket viktig och framkomlig väg för demokratisk utveckling, för ansvarsutkrävande och för mer oberoende granskningar av enskilda regeringar. Där är vi överens. Däremot blir jag lite konfunderad över vad Kerstin Lundgren drev under Alliansens tid, eftersom parlament inte specifikt är uttryckt i prioriteringarna för den regionala strategi som Awepas stöd just nu är beroende av. Däremot har man nämnt antikorruption som ett prioriterat område för främjande av demokrati. Vi har ett väldigt brett stöd inom området demokrati. Som jag nämnde tidigare har inte neddragningarna på grund av avräkningarna för flyktingmottagandet i år betytt att allt svenskt stöd till parlamentariker i Afrika har försvunnit - långt ifrån. Dessutom stöder vi genom vårt EU-bistånd även det panafrikanska parlamentet. Förhoppningsvis kommer Awepa att hitta ett stöd. Såvitt jag är informerad kanske EU är villigt att gå in och göra detta. Regeringen tycker att demokratibistånd är en av våra största prioriteringar och kommer så att vara. Vi hoppas att denna kontinuitet fortsätter. Jag kommer inte att kunna uttala specifikt vilka organisationer som ska stödjas via Sida. Men vi har ändå en viss överensstämmelse i åsikter här.